Herr talman! Jag skulle vilja bemöta Fanny Rizell angående frågan om tobaken. Där finns klara och entydiga bevis på att tobaksrökningen i Sverige faktiskt minskade när en upplysningskampanj sattes in om att tabaksröken är skadlig, ohälsosam och kostar samhället mycket i form av vård m.m. -- vilket Fanny Rizell har nämnt, minskade faktiskt tobaksrökningen i Sverige. Nu har informationskampanjen runnit ut i sanden, och tobaksrökningen har ökat igen. Vi vill tillämpa samma princip när det gäller alkoholen. Det är fråga om att ändra attityden till alkoholen hos Svensson genom att informera om att det är farligt att konsumera alkohol på ett felaktigt sätt. Jag har sagt detta tio gånger i dag, och jag säger det för elfte gången. Det är viktigt med en ändrad attityd i samhället. Men prisinstrumentet och inlåsningseffekter på alkoholen gör att det blir precis tvärtom. Den illegala hanteringen, hembränningen och taxfree-hanteringen ökar. Låt mig ge ett exempel. Se hur det är med vägarna, Fanny Rizell. Fina motorvägar, byggda för hastigheter på upp till 150 kilometer i timmen, hastighetsbegränsas till 90 kilometer i timmen. Folk kör ändå i 110 kilometer i timmen. De så att säga skiter till slut i förbuden när de inser att de på sikt inte kan acceptera dessa begränsningar. Vi politiker har hela tiden gjort likadant när det gäller alkoholdebatten. Svenska folket har utsatts för pekpinnar om att de inte skall dricka mer alkohol, och därför skall ohyggligt höga skatter läggas på spritkonsumtionen. De bryr sig inte om detta utan fixar alkoholen på annat sätt. Sluta med förmynderiet! 80 % av svenskarna vill faktiskt ha en liberalare syn på alkoholen. Vi är här för att tillgodose våra väljare, dvs. våra uppdragsgivare som har röstat in oss i riksdagen. Vi kan inte göra precis tvärtom, och vi får sluta med denna mentalitet i riksdagen. Det är dags att börja tänka på väljarna. Det som behövs för att minska alkoholkonsumtionen i Sverige är upplysning, att familjebanden stärks, att ta hänsyn till varandra och framför allt att avdramatisera alkoholen och göra nyttjandet av alkohol till ett lika vanligt beteende som att ta en korvskiva. Det skall inte vara spännande att dricka alkohol och bli berusad, utan alkohol skall drickas för att man tycker att det är gott.
Herr talman! Innan vi struntar i förbuden borde vi kanske tänka litet mer på varför de finns. Tobakskampanjen är ett exempel på en till viss del lyckad kampanj. Den hade en effekt. Det måste bli allas vår insikt och erfarenhet, inte bara för informatörerna, att informationen är viktig och att vi måste ta till oss av den. Sedan måste informationen föras vidare. Det här är mycket en fråga om normer och värderingar som förs vidare till de kommande generationerna. Det är inte bara informatörer som nu och då skall genomföra en kampanj. Det måste finnas i medvetandet att det är fråga om gifter som man måste handskas varsamt och vettigt med.
Herr talman! Jag vill att kampanjen skall pågå fortlöpande. Felet med kampanjen mot tobaksrökningen var att den lades ned. Då gick det att se resultatet, nämligen att tobaksrökningen nu ökar bland ungdomar igen. En kampanj mot alkohol, information, upplysning, eller vad man nu kallar det för, skall fortsätta -- gärna med en timmes information i skolorna i årskurs åtta eller nio om alkoholens skadeverkningar. Då först blir det en effekt. Om frågan angrips på det sättet kan alkoholkonsumtionen möjligen sänkas. Men lås inte in spriten, och sätt inte höga priser på spriten! På sikt hjälper något sådant inte i Sverige. Då blir det en motsatt effekt. Alla svenskar mer eller mindre skiter i våra lagar -- ursäkta uttrycket, herr talman. Men det blir så när förmynderi används mot svenskarna.

Herr talman! Under hösten överlämnades till riksdagen en proposition om justeringar i beskattningen av inkomstslaget tjänst, m.m. I Regeringen meddelade samtidigt, med hänvisning till undantagsbestämmelserna i 2 kap. 10 § i regeringsformen, att man avsåg att under våren återkomma till riksdagen med förslag om att avskaffa arbetsgivarnas avdragsrätt för avgift till arbetsgivarorganisation, till den del avgiften inte avser medel för konfliktändamål. I propositionen hävdar statsrådet att fackföreningsavgiften är att betrakta som en privat levnadskostnad -- likaså arbetsgivaravgiften. Vidare hävdas att förändringen skulle innebära en bibehållen skattemässig likabehandling mellan arbetsgivarens och löntagarens utgifter för resp. fackliga organisationsverksamheter. Samtidigt skulle en bättre överensstämmelse med de grundläggande skatterättsliga principerna uppnås. Mot bakgrund av de redovisade skälen, liksom statsfinansiella skäl, föreslås i propositionen att skattereduktion för fackföreningsavgift skall slopas. Herr talman! Jag hävdar att detta inte är något annat än ett försök att finna skäl till att komma åt fackföreningar i allmänhet. Inte utgör det här ett sätt att åstadkomma skattemässig likabehandling. Det här framgår tydligt när man ser på hur företagens branschorganisationer har löst problemet. I formell och juridisk mening går det att dela upp verksamheten och medlemsavgifterna i två delar: en föreningsverksamhet och ett servicebolag. Årsavgiften utgör ca 25 % av medlen. Det övriga kallas för serviceavgift och går till servicebolaget. Sedan bokförs de kostnader som avser ''tjänster, som om de ombesörjs av medlem är avdragsgilla såsom omkostnader i hans rörelse'' till servicebolaget. Därmed blir denna avgift avdragsgill för medlemmen. Eftersom utgifter och inkomster i servicebolaget ''råkar'' bli lika stora, uppstår ingen skattepliktig inkomst där heller. Till föreningsdelen förs den del av årsavgiften som inte är avdragsgill och bekostar därmed den verksamhet som inte kan anses utgöra ''kostnad för intäkternas förvärvande''. Föreningen, dvs. arbetsgivarorganisationen, är inte inkomstskattepliktig för annat än kapitalinkomster, och därigenom skulle man inte heller uppnå likabehandling om fackföreningarna skulle tillämpa ett likadant förfarande. Herr talman! Det kan inte heller vara statsfinansiellt vinstgivande om företag och fackföreningar hittar andra, här redovisade, lösningar. Det hela blir bara svårare att kontrollera, ett godtyckligt system skapas, och inkomsterna till statskassan uteblir. Herr talman! Det här handlar om något annat, dvs. de skäl som riksdagen och regering borde ägna sig åt, nämligen rättvisa och likformighet. Jag påminner mig vad statsministern sade vid sitt tillträde: ''Kollektivet och kollektivismens tid är förbi''. Det uttalandet talar sitt tydliga språk om vad detta handlar om. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen och avslag på propositionen.

Herr talman! Harry Staaf drar nu in andra föreningar i det här sammanhanget. Här handlar det ju om arbetsmarknadens parter. Vi tycker att det då är ganska långsökt att dra in andra föreningar för att försöka hitta några rättviseskäl i detta sammanhang. Men kan Harry Staaf säga att de nu föreslagna åtgärderna kommer att leda till rättvisa mellan arbetsmarknadens parter, alltså mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer?
Herr talman! Det här förslaget är ett försök att åstadkomma ungefär samma rättvisa som vi har haft fram till i dag, Karl Hagström. När man avskaffar skattereduktionen tar man också bort avdragsrätten för medlemsavgift till arbetsgivarorganisation.
Herr talman! Helt kort till Harry Staaf. Innebörden av det här betänkandet är att man inte skapar en full rättvisa på arbetsmarknaden. Företagarna kommer fortfarande att ha möjlighet till kringgående och kan få skatteförmåner för sina kostnader. Det är inte fördelningspolitiskt rättvist i förhållande till de åtgärder som regeringen har vidtagit i övrigt i samhället. Man har vidtagit två åtgärder som slår direkt och hårt mot löntagarna, nämligen slopandet av avdragsrätten för fackföreningsavgifter och avskaffandet av schablonavdraget. Å andra sidan har företagen som grupp fått en rad skatteförmåner, och det är det som jag hårdast kritiserar. Man ser inte till helheten och erkänner inte att man har en dålig fördelningsprofil. Anser Kristdemokraterna, Harry Staaf, att det är en bra fördelningsprofil på regeringens politik? Erkänner man att man faktiskt har tagit sig före att ge företagare och höginkomsttagare skatteförmåner, eller gör man det inte? Påstår man att man driver en bra fördelningspolitik? Det är de två intressanta frågorna. Vidare säger nu Harry Staaf att det skall vara likställighet mellan olika organisationer. Men brukar inte Kristdemokraterna förorda införande av avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer etc.? Ni vill alltså å ena sidan gynna vissa grupper med avdragsrätt. Samfund och organisationer som bedriver bistånd etc. skall skattemässigt favoriseras. Man får ibland intrycket att bidrag till sociala organisationer skall kunna föranleda avdragsrätt. Å andra sidan vill ni slå mot föreningar på arbetsmarknadsområdet. Det är beklagligt, för ett samhälle utan väl fungerande arbetsmarknadsparter fungerar i sin tur sämre. Får vi konflikter på arbetsmarknaden som inte kanaliseras via starka och etablerade parter, får vi en dålig tillväxt i samhället. Alltför mycket av arbetsmarknadskonflikter bromsar tillväxten i ekonomin. Därför är det ett allmänt samhällsintresse att ha väl fungerande parter på arbetsmarknaden.
Herr talman! För att ta ett av de sista påståendena från Lars Bäckström först -- det som gäller avdragsrätt för gåvor till kyrkor och samfund -- vill jag säga att kristdemokraterna hittills inte har ställt upp för den principen, men jag hoppas att de kommer att ändra sig. Vidare talar Lars Bäckström om fördelningspolitiken. Vi befinner oss i ett kärvt sysselsättningsläge med kraftiga budgetunderskott. Det är riktigt att vi kristdemokrater är intresserade av fördelningspolitiken, men för att kunna syssla med fördelningspolitik måste man ha en något större kaka att fördela. För att kunna baka denna större kaka tror vi att man måste ha ett annat företagsklimat än vad som har varit fallet för småföretagsamheten här i Sverige. Vi måste också ha ungefär samma villkor för företagen här som man har ute i Europa för att få i gång sysselsättningen. De skattesänkningar som har skett har syftat till att få i gång småföretagsamheten, till att det skall vara möjligt för småföretag att växa. Det skall vara möjligt, t.o.m. lönsamt, att investera i Sverige framför att göra det i andra länder. Lyckas man med det blir det mer resurser, och då kan vi börja ägna oss åt fördelningspolitik.
Herr talman! Självfallet skall vi ha fart på vårt näringsliv, och visst kan man göra skattesänkningar som gynnar näringslivet. Vi har från Vänsterpartiet sagt att vi kan tänka oss sänkt förmögenhetsskatt på arbetande kapital i småföretag. Men vi satte in det förslaget i ett totalt fördelningspolitiskt sammanhang, och vi ville också skärpa förmögenhetsskatten och minska möjligheten till skatteundandragande. Nu säger vissa att vi stödde regeringen. Nej, vi hade ett självständigt alternativ, som tillgodoser både produktivitet, näringsliv och fördelningspolitik. Detta går att förena, om man anstränger sig, och det borde regeringen göra. Den borde anstränga sig både för att skaffa sig en fördelningsprofil och för att skapa tillväxt. Nu säger kristdemokraten Staaf att företagen i Sverige skall ha samma villkor som företag i omgivningen. Ja, skall de ha samma skattevillkor, måste skatterna höjas i Sverige, eftersom företagsbeskattningen i Sverige är vida lägre än i konkurrentländerna. Men i det avseendet vill man inte skapa lika villkor. Jag sade tidigare att man redan under det gångna året har sänkt mängder av skatter för företagarna och höjt skatterna för vissa löntagargrupper, t.ex. genom slopad avdragsrätt för fackföreningsavgifter och genom att slopa schablonavdraget. Det är den totalt felaktiga fördelningspolitiska profilen som gör att vi vänder oss mot den här åtgärden. Vi säger att rättvisa är någonting produktivt och kan skapa tillväxt. De som har prövat att skapa tillväxt genom att öka klyftorna i samhället har bitit sig i tummen. Det visar den internationella utvecklingen runt omkring oss, i USA, Storbritannien och många andra länder. Det enda som har hänt sedan ni började genomföra era åtgärder från regeringens sida är att ni har fått upp arbetslösheten och budgetunderskottet. Men industriproduktionen har faktiskt sjunkit under våren, trots era skattesänkningar. Jag säger att vi behöver en uthållig tillväxt. För en sådan krävs en bra fördelningspolitik och att de åtgärder som ni föreslår avvisas.
Herr talman! Lars Bäckström har rätt i att det krävs en viss uthållighet för att få i gång tillväxten i landet igen. Vi kan faktiskt inte räkna med att de åtgärder som vi nu beslutar får effekt förrän på litet sikt. Större delen av den arbetslöshet som vi nu noterar för med sig att budgetunderskottet ökar, och den beror på att man för tre, fyra år sedan inte vidtog åtgärder som då borde ha satts in. När det gäller infrastrukturen är det faktiskt fråga om försummelser under nästan hela 80-talet.

Herr talman! För två veckor sedan besökte Nelson Mandela Sverige. Under överläggningarna med regeringen konstaterade Mandela att det vore ironiskt om Sverige, som varit apartheidmotståndarnas viktigaste vän, skulle hamna på mellanhand därför att alla andra länder upphävt sina sanktioner. Han uttryckte därmed också förståelse för de svenska förberedelserna för att avskaffa sanktionerna. När nu förändringarna i riktning mot demokrati utvecklar sig snabbt i Sydafrika är det mer angeläget än tidigare att omvärlden anpassar sig till utvecklingen och stöder denna genom ekonomiskt samarbete. Flera av de länder som tillhör vår kulturkrets har redan gjort detta -- jag tänker då närmast på Danmark och Finland. Utvecklingen efter folkomröstningen den 17 mars, då en majoritet av Sydafrikas vita befolkning sade ja till fortsatta förhandlingar med ANC och de andra befrielserörelserna, har gått snabbt och i positiv riktning. Landets olika politiska grupperingar hade redan innan Codesaförhandlingarna inletts lyckats lägga en solid grund av samförstånd när det gällde den framtida konstitutionen. Man var bl.a. enig om allmän rösträtt, proportionellt valsystem, självständiga domstolar, ombudsmannaämbete, rättighetsförklaring, lagprövningsrätt och valda region och lokalstyrelser. Även om Codesaprocessen just nu har kört fast, pågår förhandlingar för att försöka lösa utestående frågor före den 17 juni, då nuvarande parlamentssession är över. Det finns hos alla inblandade parter en stark vilja och en förhoppning om att snabbt komma överens. För att komma till rätta med våldet, som har sin främsta grogrund i landets svåra sociala och ekonomiska läge för stora delar av den svarta befolkningen, bör även Sverige stödja och bidra till en ekonomisk stark tillväxt i Sydafrika. För att den demokratiska omvandlingen skall kunna ske under fredliga former är en sådan tillväxt nödvändig. Den svenska regeringen bör därför noga följa utvecklingen och anpassa sin hållning i sanktionsfrågan så att svensk industri inte försätts i en oförmånlig konkurrenssituation i jämförelse med industriföretag i andra länder. Utskottet pekar också i sitt betänkande på regeringens möjligheter att bevilja de dispenser från investeringsförbudet som kan anses lämpliga under den tid som återstår till dess att investeringsförbudet kan hävas. Jag hoppas, herr talman, att den skisserade tidtabellen i Codesaförhandlingarna håller och att de första demokratiska valen i Sydafrika kan hållas redan i början av nästa år. Jag yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Alla som har ögon att se med och öron att höra med förstår att demokrati ännu inte råder i Sydafrika, att årtiondens rasistiska våldssystem fortfarande dagligen och djupt påverkar utvecklingen där och att medborgarna, såsom regimen ser det, har olika värde på grund av hudfärg. Apartheid är nu under uppluckring. Orsaken till detta är inte att de vita härskarna anser att de har haft fel eller att de vill ge upp sina privilegier. Nej, i Sydafrika som på så många andra håll där förtryckarregimer har styrt, är det folkets kamp och omvärldens tryck som tillsammans har varit den avgörande faktorn för förändringen. Sanktionerna har effektivt bidragit till att luckra upp apartheid. Nu förhandlar den vita regimen med ANC. Redan i september 1924 fördömde en svensk statsminister Sydafrikas politik. Då gällde det Sydvästafrika. Det var Hjalmar Branting som i debatten i Nationernas förbund sade att Sydafrika inte uppfyllde de krav som man hade ställt på landet då man hade satsat på att administrera Sydvästafrika. Hjalmar Branting ifrågasatte redan då Sydafrikas roll. Vid 60-talets början -- alltså för över 20 år sedan -- fick vi för första gången kontakt med ANC, och därefter har vi haft regelbundna kontakter med ANC och lärt känna den svarta majoritetsrörelsen som en demokratiskt kämpande rörelse. När sanktionsdebatten inleddes i Sverige vid 70 talets mitt sade vi från socialdemokratins sida: En neutral hållning i den pågående kampen i södra Afrika är inte möjlig. Mellan utsugare och utsugna finns inte något neutralt område. Åtgärder måste vidtas för att få slut på ett system som både är ett ont i sig och ett hot mot freden. Debatten just nu, herr talman, handlar mer om sanktioner och mindre om vad apartheid är. Vad är då detta system? Jo, det är en unik form av ondska. Det är den enda form av tyranni som brännmärker en människa ända från födseln på grund av hennes hudfärg. Barnets öde avgörs i samma ögonblick som befruktningen äger rum. Vad hela saken gäller, sedan det ideologiska garnityret avlägsnats, är att de vita minoriteterna inte har velat ge upp sitt relativa välstånd och sin privilegierade ställning. För att behålla dessa privilegier har de bekänt sig till en ohygglig och otidsenlig doktrin om rasöverhöghet. Apartheidsystemet har vilat på två stöttepelare. För det första: det fortsatta utnyttjandet av billig arbetskraft och den ekonomiska och sociala exploateringen av den afrikanska befolkningen. För det andra: det fortsatta stödet från utlandet, från det som rasistregimens ledare brukade beteckna som den fria världen. Utan dessa två stöttepelare skulle apartheid rasa samman, och det var därför vi från socialdemokratiskt håll förordade sanktioner, vilket Sverige sedan också vidtog. Flera ledamöter av denna riksdag har ett förflutet i Sydafrikafrågan. Vi har Birger Hagård, som har motionerat tillsammans med Hugo Hegeland om att sanktionerna skall avskaffas därför att de ställer till med svårigheter för de svenska företagen. Hagård är trogen sig själv och sitt parti; högern och Moderaterna har alltid varit mot sanktioner. Hagård har alltid varit på fel sida av barrikaderna när det gäller frihetskampen i södra Afrika. Han var med i Katanga-lobbyn och i kolonialismens sista strid i Kongo, och han står på de Sydafrikastödda När sanktionsdebatten fördes i kammaren för första gången talade högerns Hans Wachtmeister i Johannishus emot sanktioner. Den tidens talman, Allard, gav honom ordet men kallade då sanktionsmotståndaren för ''herr Wachtmeister i Det råder inget tvivel om vilken sida dagens Wachtmeister står på. Sanktionernas eller företagens? Afrikanernas eller deras förtryckares? Han bryr sig föga om ofria och svarta men mera om aktieägare och vita. Dagens höger har nu tvingats acceptera att man är ett ytterkantsparti tillsammans med Ny demokrati när det gäller demokrati och frihet i södra Afrika. Men oj så bråttom man har! Det är mer bråttom med att få frihet för företagen än med att få frihet för de förtryckta. För oss socialdemokrater är fria människor viktigare än fria marknadskrafter, och det är kanske det som är den klaraste skiljelinjen mellan socialdemokratin och högern och herr Herr talman! Målet för Sverige måste även i fortsättningen vara att medverka till att avskaffa apartheid och införa ett demokratiskt samhällssystem i Sydafrika. ANC är den stora, samlade demokratiska reformrörelsen i Sydafrika i dag. Om Sverige önskar effektivt stödja demokratin i Sydafrika måste detta innefatta ett väsentligt fortsatt stöd till ANC. Den viktigaste meningen i utrikesutskottets betänkande är egentligen denna: Det är utvecklingen i Sydafrika som blir avgörande för de svenska åtgärderna -- skall det bli majoritetsstyre eller inte? Med detta vill också jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Pierre Schori var vänlig att nämna mitt namn och en del andra namn. Jag vill bara erinra om att också Karin Falkmer, som tyvärr inte kan delta i debatten i dag, helhjärtat har ställt upp på kravet att sanktionerna bör avskaffas omgående. Hon hävdar -- och det vill jag gärna erinra om -- att det är fullkomligt absurt att diskutera bistånd samtidigt som man utestänger det behövande landet från handelskontakter. Handel är det mest effektiva biståndsmedel som finns, och just därför borde Sveriges handelssanktioner ha avskaffats för länge sedan.

Herr talman! Givetvis skall vi motarbeta apartheid. Jag är ledsen om jag inte nämnde det. Visst finns det fel i Sydafrika, och visst finns det massor av fel i hela världen. Men det är patetiskt att vi nu beger oss ut för att göra om världen. Vi vet så väl hur andra skall lösa sina mycket större och mer genomgripande problem men klarar inte av att lösa våra egna. Sverige är ett land där en regeringskris kostar 350 milj.kr. och räntan går upp 6 % för att man skall utbetala barnbidrag som man har lovat att betala ut. Vi har en egen flyktingpolitik som kännetecknas av att vi blundar och hoppas. Men själva tycker vi att andra skall klara av allt möjligt. Tänk om världens största problem verkligen låg på bekvämt diskussionsavstånd, i Sydafrika -- vilken underbar värld det vore i övrigt! Men sanningen är att det finns mycket större problem, också runt omkring oss, och dem måste vi i så fall också attackera. Jag har redan talat om hur vi ser på situationen. Vi menar att den regim som nu finns i Sydafrika kan göra mer nytta om den får uppbackning av oss än om vi här på bekvämt avstånd kommer med pekpinnar om vad man där skall göra. Det väcker ingen respekt någonstans.

Herr talman! Vi har från Sverige gjort vår röst hörd väldigt tydligt. Vi har varit otroligt tydliga, tycker jag. Vad vi säger är: Nu räcker det. Vad vi talar om är vad vi skall göra nu, och då säger vi: Stöd i stället en modig regeringschef som vill ändra på det som utgör problem, som vi alla är överens om finns. Här sägs att de s.k. motkrafterna skulle vara så framgångsrika. I så fall får man, tycker jag, ta upp den frågan den dagen de är det. Men nu gäller det för oss att göra någonting vettigt, att stå för någonting realistiskt och att backa upp dem som vill åstadkomma den typ av förändring som vi faktiskt vill ha. Men den svenska stilen är att man skall vänta tills allting är klart och man har hela facit. Då kan man säga: Ja, nu kan vi släppa på sanktionerna. Tänk ordentligt och våga agera någon gång! Vi är inte världssamvetet.

Herr talman! Det som Hugo Hegeland fick uppleva i USA var naturligtvis lika förnedrande för de människor som blev utsatta för det. Det förekom kritik från många -- från Europa, från Sverige, när det gällde det problemet. Även inom USA förekom kritik. Det finns dock en stor skillnad mellan Sydafrika och USA, nämligen själva konstitutionen. I USA fanns inte apartheid inskrivet i några lagar på samma sätt. Det har satts i system på ett annat sätt i Sydafrika. Frihetsrörelsen i USA hade en enorm kraft och gott stöd från många vita. Situationen i Sydafrika har varit helt annorlunda. Nu ser vi tecken på en ny situation, där även vita ställer upp för det svarta Afrika. Men det har tagit lång tid. Vi är ännu inte framme vid den viktigaste delen, som skiljer USA från Sydafrika. I USA hade de svarta rösträtt. I Sydafrika har de det ännu inte i dag.
Herr talman! Karl-Göran Biörsmarks historiebeskrivning är rätt udda. I USA har man haft apartheid sedan århundraden. I dag är den avskaffad. Det blev t.o.m. inbördeskrig på 1860 talet, som bekant. Engelsmännen i Sydafrika avskaffade slaveriet redan 1830. Apartheid i Sydafrika, de olika lagarna, kom till 1948. Det var mycket olycksaligt, ett stort misstag. Det är jag den förste att erkänna. Jag vill också erinra om att många framträdande vita sydafrikaner har sagt att det är en fullkomligt ohållbar situation och försökte för 10 år sedan få regeringen att inse att den är inne på en helt felaktig politik. Jag tycker att historiebeskrivningen är något haltande.

Herr talman! Till grund för de optimistiska uttalanden som statsministern har gjort och som Bertil Måbrink hänvisade till ligger bedömningar av hur långt demokratiprocessen har kommit. Enligt alla deltagare i denna process, och det är rätt många, har man enats om många framtida lagar och om hur den framtida konstitutionen skall se ut, och också om avskaffandet av de lagar som nu finns kvar inom ramen för apartheid. Det är demokratibedömningen som ligger till grund för statsministerns uttalande. Den tror jag att vi skall dela. Han har haft full insikt, efter många olika samtal. Bertil Måbrink tog också upp frågan om ett ökat stöd till ANC. ANC har hittills varit en rörelse med en stor väpnad fraktion. I den framtida demokratiska processen är det inte ANC som rörelse som kommer att ingå som en part. ANC måste omvandla sig till ett politiskt parti. Sverige har icke stött några politiska partier när det gäller demokratiska val. Däremot är det viktigt att vi stöder en fortsatt demokratiprocess. Det är en annan sak. Det stödet bör inte kanaliseras genom ett politiskt parti.

Herr talman! I det utskottsbetänkande som vi nu diskuterar har det gjorts ett antal förbättringar som stämmer bra överens med vad som yrkades i den socialdemokratiska motionen, men också med det som har kommit fram i dagens inlägg av K.-G. Biörsmark.

I utskottsbetänkandet finns restriktiva skrivningar om att man inte skall kunna ge dispenser i avsikt att kringgå investeringsförbudet så länge de politiska förhållandena i landet motiverar en restriktiv tolkning av förbudet. När det gäller frågan om vad som skall kunna hända efter det att en övergångsregering har kommit till stånd är syftet att det skall ske i två etapper. Den första etappen gäller en övergångsregering av något svagare slag. I den andra etappen skall det bli en övergångsregering med starkare ställning och makt. Det viktiga -- som har tagits upp i vår motion och som K.-G. Biörsmark har varit inne på i dag -- är nödvändigheten av att ge stöd åt de demokratiska krafterna. De bör få ett sådant bistånd att deras ställning kan säkras. Tyvärr kan nog inte valen äga rum så tidigt som Inger Koch räknade med. Optimistiska bedömare räknar nog inte med att det första valet kan ske förrän 1993. Från moderat håll, inkl. statsministern, ser man över huvud taget väl optimistiskt på situationen. Jag har ingenting emot optimism, men det skall vara en optimism som grundar sig på en realistisk hållning. Det visade sig nu att Codesa 2 inte har kunnat nå den uppgörelse som man hoppades på. Det är inte första gången som det uppstår svårigheter i förhandlingsproceduren. Gång på gång har det blivit vissa tillbakagångar och bakslag. Nu rör det sig om förhållandevis viktiga saker. Det handlar om att man skall kunna skapa en vetorätt för senaten och även på annat sätt. Minoriteten skall ges alltför stora möjligheter att förhindra den demokratiska utvecklingen. Nu har man tid på sig fram till den 17. Förmodligen kan det även bli fråga om en extra session efter den 17. Utöver att hålla fast vid den linje som utrikesutskottet har lagt fram bör vi ge allt tänkbart stöd till de demokratiska krafterna. Man skall inte ingå några nya avtal med den sittande regeringen innan de har nått en uppgörelse genom Codesa 3. Det skulle ytterligare kunna stimulera till att skapa svårigheter i demokratiseringsprocessen. Jag tror också att det är mycket viktigt att det sker en fortsatt intensiv bevakning av situationen i Sydafrika. Under bara de senaste månaderna har dess värre 700 personer dödats. Det sker också allvarliga saker av annat slag. Enligt ny information som jag har kan man räkna med att det fortfarande finns 400 politiska fångar. För vissa av dem som befinner sig i exil är det forfarande svårigheter att återvända -- och framför allt att återvända utan repressalier. Till Ian Wachtmeister vill jag säga att den stora skillnaden mellan problemen i Sydafrika och alla andra oförrätter som sker i världen är att Sydafrika införde ett apartheidsystem där man i lag och grundlag har slagit fast olikheter mellan människor. Det är unikt att det står i både lag och grundlag att människor inte har lika värde. Det har också fått stora konsekvenser. Enligt FN:s siffror kostade det 1980-talet. 7 miljoner människor har förlorat sitt medborgarskap i republiken Sydafrika genom den s.k. hemlandspolitiken. 200 000 människor satt i fängsligt förvar under undantagstillståndet 1985-- 1990. Mycket måste göras för att man skall kunna läka såren. Vi såg i går hur de högerextrema krafterna på nytt tar nya tag i Sydafrika. I den första demonstrationen efter valet i mars hotar man nu med inbördeskrig om ANC kommer med i regeringen. Det är inte bara de högerextrema krafterna som är allvarliga. De är trots allt förhållandevis svaga. Det allvarliga är infiltrationen inom militär och polis. Det utövas där ett sabotage mot den demokratiska processen och stimulerar t.o.m. till våld, vilket har fått förödande konsekvenser under senare tid i Sydafrika.
Herr talman! Bedömningar av den demokratiska processen kan göras på olika sätt. Jag har fullt förtroende för de bedömningar statsministern har gjort efter ingående samtal med alla parter. Vi skall inte vara överoptimistiska, sade Hans Göran Franck. Men vi skall inte vara för pessimistiska heller. Vi skall komma ihåg att det hos alla inblandade parter finns en stark vilja och förhoppning att snabbt komma överens. Det skall vi inte underskatta. En av orsakerna är det ökade våldet.
Herr talman! Det är inte bara statsministern som har haft ingående samtal med den här delegationen. Det har vi haft litet till mans. Vi kan ha haft det på olika sätt. Jag vill inte påstå att den information som jag har fått tillsammans med andra ledamöter i riksdagen är sämre än den som statsministern har fått. Det som återspeglas som jag tycker är särskilt oroande -- jag tog också upp detta vid ett utskottsammanträde -- är överoptimismen att det rör sig om ett par veckor och sedan är allting klart. Det var precis så statsministern sade. Man förväntar sig att övergångsregeringen skall vara på plats mycket snabbt. I dessa sammanhang förväxlar man sina önskningar med fakta om hur situationen ser ut. Man behöver egentligen, Inger Koch, bara noggrant läsa det tal som Nelson Mandela höll i Solna. Det var ett mycket instruktivt tal. Han talade om att Codesa 2 har bromsats och att det inte blev det ''breakdown'' som vi hade hoppats på när det gäller de nya relationerna. Han talade vidare om de fyra punkterna som kan leda till vetorätt. Han gick också in på de viktiga frågorna om dödsskvadronerna, den dolda polisens operationer och den korruption som förekommer inom den sydafrikanska administrationen. Utvägen är inte bara förhandlingar utan även opinionstrycket, sanktionerna utifrån den övriga världen och aktionerna inom Sydafrika. Det är riktigt som Bertil Måbrink sade, det är inte bara fråga om en strejkaktion utan man håller nu på att förbereda en generalstrejk i Sydafrika om det inte blir resultat inom den närmaste tiden.

Herr talman! Jag begärde närmast ordet därför att Hugo Hegeland åberopade personer som inte är närvarande. Det avgörande är vad ANC i detta ärende har sagt. Jag kan återigen gå till det dokument som finns och det tal som Nelson Mandela höll. Han sade i sitt tal: Sanktioner är verkligen en brännande fråga, och vi vill verkligen inte agera på ett sådant sätt som kan bli negativt för våra vänner, därför att de har stött våra positioner.

Det är den ståndpunkt som han angav. Jag vill dessutom säga att de i delegationen ingående personerna sade enskilt att detta verkligen var deras uppfattning.

Vi är alltså inte alls ensamma om detta slags politik. Vad som nu gäller är att slutföra denna sanktionspolitik på ett hedervärt och bra sätt och inte avbryta den, innan vi har nått fram till det mål som är uppsatt. Ju mer jag lyssnade till det som Hugo Hegeland sade kunde jag notera att det var de gamla argumenten mot sanktionspolitik över huvud taget som han framförde. Från den synpunkten sett var det här anförandet även riktat till andra som nu var negativa.
Herr talman! Hans Göran Francks argument låter också mycket gamla. Varför inte citera vad Nelson Mandela sade vid sitt besök i Stockholm. Det lät nästan som en ursäkt för att de fortfarande höll fast vid sitt beslut om önskemål om fortsatta sanktioner. Han kan ju inte heller komma ifrån detta kongressbeslut, eftersom det är fattat av ANC. Alla som är något initierade de vet ju hur det är och erkänner mellan skål och vägg att de har samma uppfattning, nämligen att sanktionerna är helt verkningslösa. I den utsträckning de är verklingsfulla, drabbas i första hand den svarta befolkningen. Citera nu i stället hans uttalande i samband med besöket! Han var väldigt tydlig och sade att han har full förståelse för om Sverige avskaffar sanktionerna omedelbart -- eller relativt snart --, därför att han liksom alla andra inser att de är rätt verkningslösa. Det man underskattar i Sverige, inte minst Hans Göran Franck och alla andra med liknande uppfattning, är att det är ett konstiutionellt problem att tillsätta en interimsregering. Hans Göran Franck som jurist bör verkligen vara väl medveten om vilka maktbefogenheter man kan ge när man har lagar och det finns en regering. Man har tre parlament för närvarande. Hur skall man då överföra en del av maktbefogenheterna till en interimsregering? Det är denna process som tyvärr är mycket komplicerad och som gör att förhandlingarna drar ut på tiden. Men om det tycker jag att ingen talar, utan man tror att det skall gå på nolltid.

Herr talman! Om man nu till äventyrs har begåvade politiska ledare, det lär väl finnas sådana också på denna jord, skall man frångå felaktiga beslut. Har man fattat ett dumt beslut, behöver man inte stå fast vid det. Då kan man påverka detta, tycker jag. Det är inget argument. Hans Göran Franck viftar med ett papper. Varför inte vifta med de uttalanden som Nelson Mandela gjorde här i Stockholm när han var här på besök. Han uttalade sin fulla förståelse för att Sverige så snart som möjligt ville upphäva sanktionerna. Det gjorde han därför att han vet bättre än både Hans Göran Franck och jag att de är helt verkningslösa. Karin Falkmer har påpekat i ett inlägg som hon skulle ha hållit i dag, men hon har blivit förhindrad, att det är rätt makabert att vi håller på med sanktioner samtidigt som vi skall försöka bistå landet och talar om olika former av bistånd. Vi bistår verkligen inte landet genom fasthållandet vid det sanktionsbeslut som en stor majoritet av världens länder har sagt nej till.